Herr talman! För 10-15 år sedan dog ungefär 300 barn per år i olycksfall. I dag är det glädjande nog bara fråga om en tredjedel, dvs. ca 100 barn per år. Detta visar att det verkligen lönar sig att satsa rejält på att just förebygga olycksfall. Om man analyserar orsaken till dessa olycksfall finner man tyvärr fortfarande att de flesta av de dödsfall som i dag inträffar är helt onödiga och hade kunnat undvikas med mycket enkla medel. Detta gäller också för de många tusen olycksfall som kräver sjukhusvård och som ofta ger bestående men, vilket tyvärr fortfarande inträffar. Den som i går lyssnade på morgonekot kunde höra att man på våra daghem och förskolor har lika många svåra olycksfall som inom arbetslivet. Vi som var på barnmiljörådets erfarenhetskonferens i måndags fick också veta att det tyvärr finns en tendens till ökning av antalet olycksfall. Antalet dödsfall per år har sedan några år tillbaka legat stilla. Det säger oss att det gäller att inte förtröttas, utan att vi verkligen måste arbeta vidare med barnolycksfallsfrågorna. Detta är en av orsakerna till att vi i folkpartiet bl.a. kämpar för att även barn skall få rätt till skyddsombud. De vuxna har ungefär 100 000 skyddsombud till en kostnad av någon miljard per år. Barn under skolåldern har kanske en handfull skyddsombud. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i socialutskottets betänkande 13. För att man skall kunna förebygga skador måste man också känna till dem, de måste registreras. Riksdagen beslutade redan för fyra år sedan att detta skall ske. Tyvärr har detta inte kommit i gång ännu, men man ligger i startgroparna. Det är då viktigt att statistiken utformas så att man verkligen fångar upp och åtgärdar även barnolycksfallen. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Samhället är planerat av vuxna för vuxna utan att vi har tagit hänsyn till barnens utsatthet och deras speciella behov. Det gladde mig verkligen när det i februari 1988 kom ett pressmeddelande från socialdepartementet om att barnmiljörådets verksamhet borde breddas och att en barnombudsmannatjänst borde inrättas. Tyvärr har inte detta följts upp. Det är inte den enda signal som kommit före valet som inte har följts upp av något agerande från regeringspartiet efter valet. Det är sorgligt. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 4 och 5 om barnmiljörådet och om statlig barnombudsmannatjänst och likaså till reservation nr 9, som rör behovet av föräldrautbildning. Det har tyvärr också när det gäller föräldrautbildningen kommit upprepade signaler om att utbyggnaden har stagnerat. Det behövs en analys av vad detta kan bero på och åtgärder för att stimulera en fortsatt utbyggnad av föräldrautbildningen. En tänkbar orsak är att vi har fått en minskad kompetens i fråga om barnkunskap och att barn måste slåss med vuxna om ekonomiskt utrymme och kommer i efterhand när distriktssköterskorna har för mycket arbete med hemsjukvård och annat. Till socialutskottets betänkande 20 har vpk och miljöpartiet avgett reservation 5, som rör behovet av en anslagsökning om 1 milj.kr. till kvinnohus och kvinnojourer. Vi från folkpartiets sida har samma uppfattning, vilket vi har uttryckt i motion 1988/89:S0302. Vi föreslår i motionen att 2 milj.kr. ur anslaget H 2 öronmärks för stöd till kvinnojourernas verksamhet. Jag yrkar bifall till folkpartimotionen §0302 yrkande 2. Jag vill även yrka bifall till följande reservationer i betänkande 12: reservation 1 om utvärderingen av socialtjänstlagen, reservation 5 om alkoholforskning och inte minst reservation 4 om forskning om barn i missbrukarfamiljer. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Alltför många barn far illa i vårt materiella välfärdssamhälle. Det som vi brukar kalla samhällsutveckling har sitt pris — ett pris som för många barn tyvärr är alltför högt. Våra barns emotionella välfärd har alltför ofta fått stå tillbaka i jakten på materiell tillväxt. Många av de problem som drabbat barnen har sin grund i de snabba förändringar i samhället som följt i den materiella tillväxtens spår. Många människor har tvingats bryta upp från sin hembygd och sin invanda miljö och fått lov att finna sig till rätta i nya och helt andra miljöer. Tusentals familjer har måst flytta från glesbygd eller mindre orter till storstadsområdena med alla problem som det innebär. Alltför snabba omställningar och förändringar drabbar ofta barnen hårdast, dels därför att barnen under sin uppväxt är känsligare och mottagligare för alienation och otrygghet än vuxna, dels därför att vuxna som inte orkar med sin egen livssituation inte kan förhindra att det går ut över barnen, inte ens om de vill aldrig så väl. Genom den stora omvälvning som samhället genomgått under de senaste decennierna har den nya generationens föräldrar inte på samma sätt som var fallet i de tidigare flergenerationsfamiljerna fått del av tidigare generationers erfarenhet och kunskap när det gäller barns uppfostran. Det förändrade livsmönstret och den kulturförändring som följt av att människor har flyttat från andra regioner eller länder gör å andra sidan att mycket av föräldrarnas egna erfarenheter och kunskaper från uppväxten inte täcker den situation och de villkor som gäller för barn som växer upp i dag. Det tilltagande våldet på många håll i vårt samhälle, särskilt i de större städerna, drabbar dess värre alltför ofta barn. Så gott som dagligen utsätts barn för övergrepp och våld, och man kan lätt förstå den vanmakt som många, inte minst ungdomar, känner inför detta. Det har förvisso alltid, även i vårt samhälle, funnits barn som haft det svårt och därför behövt speciellt stöd och skydd från andra än de egna föräldrarna. För att klara av föräldrarollen behöver också unga föräldrar stöd och kunskap. Inte heller det är något nytt. Genom att samhället förändrats behöver nya medel skapas för att ge trygghet åt barnen och stöd till föräldrarna. Bl.a. detta tas upp i reservationerna 4, 5, 6 och 9 i betänkande 13. Dessa reservationer handlar om en särskild statlig barnombudsman, uppbackning av barnmiljörådet, barn i storstadsmiljö och föräldrautbildning. Jag yrkar bifall till dessa reservationer och dessutom till reservation 8 i samma betänkande. gen upp. Många kommuner har i dag stora problem när det gäller att tolka, följa och efterleva socialtjänstlagen. Många gånger har kommunerna svårt att få en klar bild av hur socialtjänstlagen slår i den praktiska verkligheten. Därför behöver en utvärdering av socialtjänstlagen göras. Jag vill för den skull yrka bifall till reservation 1 i detta betänkande. Det är också viktigt att forskningen när det gäller alkohol och forskningen när det gäller åldrande får ökade resurser. Jag yrkar därför bifall även till reservationerna 4, 5 och 6 i betänkande 12. Dessutom vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 6 i betänkande 20.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort, eftersom timmen börjar bli sen och jag tror att flera av oss börjar bli ganska utmattade vid det här laget. För enkelhetens skull yrkar jag bifall till samtliga reservationer som vpk står bakom i de betänkanden som vi nu debatterar. Det finns två reservationer som jag särskilt vill lyfta fram. Den ena är reservation 10 i betänkande 13, vilken handlar om särskilt stöd till barn vid separationer. 20 000-25 000 barn berörs varje år av föräldrars skilsmässor. Det finns en skyldighet för samhället att stödja dessa barn och deras föräldrar vid separationer. Det kan göras på många olika sätt. Jag har i en motion pekat på olika sätt både när det gäller ekonomiskt stöd och när det gäller åtgärder för att utveckla samarbetet, metoderna och kunskaperna kring dessa frågor. Det behövs ett utvecklat samarbete mellan socialtjänsten, barnpsykiatriska avdelningar, advokater och tingsrätternas personal. Det behövs framför allt förebyggande åtgärder. När medlingsinstitutet togs bort, vilket var ett bra tag sedan, sades det att möjligheterna för dem som det gäller att få hjälp skulle förbättras. Det har inte skett. Denna verksamhet prioriteras i dag inte på t.ex socialbyråerna. Fortfarande görs en del traditionella vårdnadsutredningar. Fortfarande går människor som skall skiljas först till en advokat och först i ett mycket senare skede, när konflikten ofta är mycket fastlåst, till en socialbyrå eller till en barnpsykiatrisk mottagning och får möjlighet till samarbetsavtal och liknande. På detta område finns det mycket som kan göras. Det är ett mycket viktigt förebyggande arbete, framför allt med tanke på barnen. Många barn skulle besparas onödigt lidande. Reservation 2 i betänkande 12 är en annan reservation som jag vill lyfta fram. Denna reservation handlar om en försvarskommitté för sociala rättigheter. Anledningen till att jag har skrivit denna reservation är att det talas väldigt mycket om att det är viktigt att den offentliga sektorn fungerar. Vi vet i dag att det råder stor kris inom den offentliga sektorn. Vi har talat om det tidigare här i dag. Det är kris inom sjukvården och inom äldreomsorgen, hemtjänsten går på knäna, köerna till sjukvården är långa, barnomsorgen fungerar inte, osv. Listan kan göras mycket lång. Det är ett faktum att detta drabbar oss kvinnor mycket hårt, eftersom vi är dubbelt beroende av en fungerande offentlig sektor. Dels arbetar vi kvinnor ofta inom den offentliga sektorn, dels är vi beroende av att den fungerar för att kunna ha ett annat arbete. När barnomsorgen inte fungerar är det fortfarande på det sättet att det är kvinnorna som får stanna hemma. När äldreomsorgen inte fungerar är det också kvinnorna som får stanna hemma. Den offentliga sektorn kan vara en drivkraft och något mycket positivt i samhällsbygget, men det förutsätter att den fungerar. När det nu är så krisartat på många områden menar jag att man måste ta till extraordinära krisåtgärder. Det är svårt att inte dra paralleller med hur man behandlar kriser inom andra delar av den offentliga sektorn. Den parallell som jag har dragit gäller den del av den offentliga sektorn som kallas för försvaret, framför allt det militära försvaret. När det där är kris, brist på pengar och bristfälligt fungerande verksamhet, då handlar man snabbt och tillsätter en försvarskommitté som inom en mycket kort tid måste komma med åtgärder dels för akuta ingripanden, dels för långsiktig planering för att verksamheten skall fungera. Jag tycker att det vore på tiden att man behandlade de sociala frågorna med samma respekt, lyhördhet och bestämdhet. Jag tycker att det vore bra om inte bara inom försvaret personalens utsagor får stå som expertutlåtanden. Det vore välförtjänt med mer lyhördhet för personalkategorierna också inom det sociala området. Därför har jag föreslagit en försvarskommitté för sociala rättigheter. Med det vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet har skrivit under i de betänkanden som vi just nu behandlar. Jag vill särskilt tala om en statlig barnombudsman. Barnen har en svår ställning i dagens samhälle. Trots vår goda ekonomi har vi inte ett barnvänligt samhälle. Jag skallinte ta upp det här med tiden en gång till, även om det just är där det kniper. Det visar sig gång på gång vid prioriteringar att just barnens krav och barnens behov prioriteras bort. Att få en statlig barnombudsman skulle innebära ett ökat stöd för barnen i samhället. Det behövs någon som officiellt har till uppgift att följa upp hur lagar och förordningar förändras och följs till barnens föreller nackdel, någon som kontrollerar barnens lagliga rätt, någon som har ett övergripande ansvar för barnens ställning och ser till att den inte försämras utan tvärtom stärks. Jag hoppas att många s-ledamöter stöder s-motionen i detta ärende. Också motion §0616 yrkande 2 från vpk vill vi stödja. Det gäller barnens rättigheter och behov i samband med separationer. Vi anser att det förebyggande arbetet inom barnoch ungdomsrådet är så viktigt att vi vill ha en ökad satsning på föräldrautbildning och utbildning för de yrkeskategorier som berörs. Vi vill också ha metodikutbildning och konfliktrådgivning vid skilsmässor. Vi vill vidare ha lokalt samarbete mellan socialnämnder, advokat och polis samt utbildning för politiker i dessa frågor. Med detta yrkar jag bifall till reservation 10. Jag skulle vilja tala för en kommunal barnombudsman, även om jag vet att det inte är i riksdagen man beslutar om sådant. Jag hoppas att vi ändå på något vis kunde agera så, att kommunerna kände sig tvingade att ta tag i denna fråga.

Herr talman! Som redan framgått behandlas tre betänkanden från socialutskottet, 12, 13 och 20. I dessa behandlar utskottet medelsanvisningen till socialdepartementet inom området utredningar, forskningsoch utvecklingsarbete, medelsanvisningen till omsorg om barn och ungdom samt medel till behandlingsarbete inom alkoholoch narkotikapolitiken. I några motioner begärs en allsidig utvärdering och översyn av socialtjänstlagen. Att utreda en så omfattande ramlag som socialtjänstlagen är ett stort arbete. Olika övergripande utredningar har pågått sedan början av 1970 talet. Utskottet är tveksamt till om den fortsatta uppföljningen skall ske på samma sätt. Det är förmodligen viktigare och meningsfullare att ta upp och analysera problemen där de uppstår. I samband med behandlingen framfördes förslag om tillsättande av en ”försvarskommitté” för sociala rättigheter. Kommittén skulle granska planeringssystemet inom vårdoch omsorgsområdet. Regeringen beslöt i maj 1987 att inrätta en ny hälsooch sjukvårdsberedning. Avsikten är att man skall skapa en bättre framförhållning när det gäller hälsooch sjukvårdsfrågor. Vårdberedningen tillsammans med socialstyrelsen utgör ett naturligt organ för en kontinuerlig översyn, med sikte på hela vårdsektorn. När det gäller planeringen av den framtida rekryteringen av personal till vårdområdet är det närmast en fråga för sjukvårdshuvudmannen, men staten har självfallet också ett ansvar. Forskningen inom det sociala området är mycket viktig, inte minst när det gäller anhörigas situation i missbrukarhem. Man kan konstatera att det föreligger ett stort behov av forskning kring åldrandets problematik. Delegationen för social forskning och forskningsrådsnämnden har förra året av regeringen fått i uppdrag att utarbeta ett forskningsprogram, syftande till att kartlägga och utvärdera den nuvarande forskningen, samt att lägga fram förslag till samordning och prioritering av angelägna områden för den kommande forskningen. I betänkandet om medel för alkoholoch narkotikapolitiken betonades den stora tillgång som de ideella organisationerna utgör. Utan deras stora engagemang skulle situationen vara ännu värre än den är i dag. Alla är vi överens om att det måste till stora resurser för att bryta det stora problem som alkohol och narkotika innebär. Att utskottet inte nu vill ändra statsbidraget innebär inte att vi tycker att allt är bra. Nej, det betyder enbart att vi avvaktar den proposition som regeringen aviserat till i juni. Den 1 januari 1990 hoppas vi att vi har ett nytt statsbidragssystem för missbrukarvården som vi kan ena oss omkring. Som ett fint exempel på ideella organisationer som gör ett fantastiskt arbete kan man nämna de kvinnojourer som finns. De kommer ofta i kontakt med personer som fallit för droger och drabbats av våld och övergrepp som följer i dess spår. Utskottet anser att det i första hand är kommunerna och deras socialtjänst som bör bidra till kvinnojourernas verksamhet. Men vi är också medvetna om att kommunernas stöd till verksamheten varierar mycket kraftigt. I dag utgår ett statligt anslag till denna verksamhet. Utskottet vill även här påminna om den proposition som är aviserad till i sommar och som förhoppningsvis även beaktar kvinnojourernas problem. Utskottet har samma uppfattning som en del motionärer, att en utvärdering av kvinnooch mansjourerna bör komma till stånd. I utvärderingen bör ingå att se på det stöd som för närvarande utgår och vilka insatser som behövs och planeras för framtiden. Som jag redan understrukit görs stora insatser på ideell basis, men betydelsefulla insatser kommer också till stånd genom statens och kommunernas försorg. Ofta sker detta arbete gemensamt med olika organisationer. Nämnas kan den aktion som regeringen beslutat om, nämligen att intensifiera det drogförebyggande arbetet genom en särskild aktion mot droger. Folkrörelseengagemanget skall finnas i centrum för aktionen, och de ansvariga myndigheterna skall delta i arbetet. Utskottet ser allvarligt på de konsekvenser som prostitutionen får, både beträffande droger och inte minst smittspridning. Därför har insatser mot aids använts för att förstärka insatserna mot prostitution. Utskottet har den uppfattningen att det är angeläget att stimulera uppbyggnaden av den prostitutionsförebyggande verksamheten. Utskottet förutsätter därför att regeringen tar erforderliga initiativ i denna fråga. Herr talman! Jag får i övrigt hänvisa till de berörda betänkandena. När det gäller betänkande nr 12 yrkar jag bifall till reservation nr 3, i övrigt till utskottets hemställan och avslag på övriga reservationer. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande nr 13 och avslag på samtliga reservationer. Beträffande betänkande nr 20 yrkar jag bifall till reservation nr 4, i övrigt till utskottets hemställan samt avslag på övriga reservationer.

Herr talman! Under allmänna motionstiden motionerade jag och några andra socialdemokrater för andra året i rad om inrättandet av en statlig barnombudsman kopplad till barnmiljörådet. Skälet till vår motion var egentligen självklart. Det finns ju alltid en risk för att barns intressen kommer i kläm, därför att barn inte kan hävda sig på samma sätt som vuxna. Alla andra intressen i samhället har starka intresseorganisationer som talar i egen sak. Men för barn är det annorlunda. Det är därför oerhört viktigt att en statlig barnombudsman inrättas. Denne skall hela tiden kunna peka på barnens behov i olika sammanhang. Det finns mycket i samhällsutvecklingen som har inneburit förbättringar för våra barn. Listan skulle kunna bli lång. Men samtidigt finns det tendenser till att det på vissa områden har blivit sämre. Lekmiljöerna i dagens samhälle är mycket olika gårdagens lekmiljöer. I nya bostadsområden har man alltför ofta tagit bort naturliga lekområden. I stället finns det stereotypa lekredskap. Säkerheten för barn åsidosätts ofta. Det finns exempel på många onödiga olyckstillbud. Men olyckor kan förebyggas med god planering. Under det senaste decenniet har antalet barn som omkommit i olyckor halverats. Men fortfarande finns det, tyvärr, många onödiga olycksrisker i barnens miljö. I barnens lekmiljö har också våldet blivit en allt viktigare faktor under 80-talet. Kommersiella krafter saluför våld i alla upptänkliga former och media riktade mot barn. Det har också förändrat barnens lekar. Det här är bara några exempel på hur viktigt det är att barns behov av en god miljö tas på allvar. För ett år sedan lade den statliga BUS-gruppen fram ett förslag om inrättandet av en barnombudsman. Vid en genomgång av barnmiljörådets arbete har det framkommit att den verksamhet som där bedrivs måste förstärkas och få ytterligare resurser, genom att en barnombudsmannatjänst inrättas. Barnombudsmannen skulle vara chef för myndigheten. Olika organisationer som arbetar med barnfrågor har länge pekat på behovet av en barnombudsman som kan hävda barns intressen. Herr talman! Som framgår av socialutskottets betänkande 13 — det är ju bl.a. detta betänkande som vi nu behandlar — har en majoritet avstyrkt den socialdemokratiska motionen §So614 med hänvisning till att barnoch ungdomsfrågorna skall tas in i översynen av socialstyrelsens organisation. Sedan utskottet skrev betänkandet har regeringen lagt fram ett förslag om socialstyrelsens framtid. I detta föreslås inte någon statlig barnombudsman. Barnmiljörådet kommer också att fortsätta att vara en självständig myndighet. Med hänvisning till de skäl som jag nyss har angett beträffande vikten av inrättandet av en statlig barnombudsman kopplad till barnmiljörådet yrkar jag bifall till motion So614.

Herr talman! Trots tidsbristen vill jag något kommentera dels utskottsmajoritetens avstyrkande av min motion angående samisk barnomsorg, dels riksdagens ansvar för tidigare fattade beslut. Vi i vpk anser nämligen att riksdagen måste ta ansvar för de beslut som fattas i denna kammare.

Förra året utvidgades statsbidragen till att gälla barn från 0 år. Det beslutet strider egentligen mot det tidigare beslutet och kan ha haft betydelse när det gäller Jokkmokks kommun. Jokkmokks kommun har nämligen förvägrat samerna där att få samisk barnomsorg. I januari 1986 startades en försöksverksamhet med en samisk förskolekonsulent. Målet för verksamheten är att projektet så småningom skall permanentas. Förskolekonsulenten i fråga skrev en rapport i november 1988. Hon skriver: I Jokkmokks kommun har en lång och het debatt i kommunens sociala och politiska organ förts angående samisk barnomsorg. Slutresultatet är, enligt förskolekonsulenten, att det inte inom överskådlig tid blir någon samisk barnomsorg i Jokkmokks kommun. 1988 stod 51 barn i kö för att få samisk barnomsorg i Jokkmokk. Förskolekonsulenten avslutar sin rapport med att säga att det inte enbart bör vara ett kommunalpolitiskt ärende och beslut. Det måste också vara ett rikspolitiskt ansvar och en rikspolitisk skyldighet att samebarnens rätt i samhället tryggas. I Jokkmokks kommun är det mer än 50 barn som väntar på att vi skall ta det ansvaret. Jag begriper således inte varför utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen. Vad som krävs är ju att regeringen vidtar åtgärder, så att en enhetlig språkgrupp för samebarn kan erbjudas i de kommuner där sådana språkgrupper efterfrågas. Vid behandlingen av motionen har utskottet kommit med motiveringen att staten på olika sätt försöker att göra något här. Därför kan jag inte förstå varför motionen har avstyrkts.

Herr talman! Att transporter är viktiga är vi väl alla medvetna om, och om vi inte är det kommer vi att bli det i morgon här i kammaren, då vi skall ägna hela dagen åt järnvägsfrågor. Tyvärr kommer vi inte att hinna med vägfrågorna, utan vi får hålla oss till just järnvägen. Jag tar upp detta därför att det betänkande som vi nu skall tala om handlar om transportforskning. Där finns ett avsnitt som gäller ”Just-in-Time”- system, som centerpartiet har motionerat om. Vi är bekymrade över utvecklingen i detta land, som innebär att företag i stället för att bygga och hålla sig med lagerlokaler alltmer använder framför allt det svenska vägnätet, inte minst kring storstäderna. I min egen region, Göteborgsregionen, finns det motorvägar på 4-5 mils avstånd från Göteborg, och där kör många företag en transport med jämna mellanrum — kanske en gång i halvtimmen. Det är denna fråga som vi från centerpartiet har tagit upp i en motion, som utskottet delvis har behandlat. Vi anser att det bör göras en bättre analys av vad systemet innebär för samhället, dels för själva samhällsstrukturen, dels ur kostnadssynpunkt. Vi vill också att man tittar på företagsbeskattningen, då det inte är särskilt rimligt att samhället står för kostnaden och företagen slipper undan. På andra områden har man mer och mer kommit fram till att företagen skall stå för de verkliga kostnaderna — jag tänker bl.a. på miljöavgifterna— och därför är det rimligt att tänka på det sättet också i denna fråga. Herr talman!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

Herr talman! Flera länder i Europa gör, glädjande nog, enorma satsningar på järnvägen i dag. Det är de regeringar som har insett att spårbunden kollektivtrafik och gods på räls är samhällsekonomiskt lönsamma framtidsprojekt som kan rädda miljön och minska bilismen. Exemplen Holland och Schweiz är intressanta föredömen för Sverige. I vpk har vi velat ta fasta på det som händer på den fronten internationellt. Vi föreslår att Sverige går i spetsen för ett alleuropeiskt järnvägsprojekt. Vpk tycker dessutom att det är dags att Sveriges beroende av bilindustrin och bilismen granskas. I längden går det varken att rädda producenterna ur överproduktionskris eller att asfaltera bort olycksrisker och trängsel på vägarna. Det är hög tid att inleda satsningar på alternativ till bilproduktionen. Det behövs och kommer att krävas alltmer av vettiga kollektivtrafikfordon, som måste kunna framställas i Sverige. Det kommer att kunna ge minst lika många arbeten som den nuvarande produktionen. Det skulle kunna minska Sveriges sårbarhet i många avseenden. Vpk tror att biltillverkarnas resurser är en bra utgångspunkt som går att utnyttja och utveckla i detta progressiva syfte. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga de reservationer till betänkandet som vpk står bakom. Majoriteten stöder tyvärr inte våra förslag utan står fortfarande bakom den förlegade idén om att den ekonomiska tillväxten bokstavligen står och faller med privatbilismens och långtradartrafikens tillväxt. Jag hoppas att trafikutskottets föredragande Ove Karlsson har mera information att ge än den som återfinns i betänkandet om transportforskningen, som vi nu diskuterar. Som komplement till det statliga engagemanget i de svenska och internationella Prometheus-satsningarna tillkommer nu satsningar inom ramen för EG-projektet Drive, som är ett nytt överstatligt projekt. Viktiga frågor måste ställas. Flera berör i grunden våra möjligheter att förhindra ekologiska katastrofer och är av stor betydelse för riksdagens kommande beslut. Men det handlar också om makten över vår framtid och om demokratin i Sverige och Europa. Jag vill börja med följande frågor: Anser Ove Karlsson och trafikutskottets majoritet att riksdagen har gett sitt stöd till ett statligt engagemang i Prometheus storebrorsprojekt, EG:s Drive? När, i så fall, skedde detta? Låter det bra med ytterligare en våldsam ökning av bilismen, när dess skadeverkningar redan med nuvarande volym hotar människorna och hela vår miljö? Vem av er tycker att det låter klokt med datorstyrda bilkonvojer? Anser ni att människorna i Sverige får det bättre om och när hela Västeuropas landsvägssystem kommer att sammanlänkas, övervakas och kontrolleras av satelliter? Jag ställer dessa frågor därför att de måste ställas, om man litet grand har satt sig in i vad både Prometheus-projektet och det nya projektet Drive handlar om. Det skulle inte se bra ut om föredraganden och socialdemokraten Ove Karlsson försöker avsluta debatten om Prometheus och Drive innan han har gett besked på dessa avgörande punkter. Inom EG och i Eureka-kretsar arbetar reaktionära krafter för att bygga ett militärindustriellt och teknologiskt block. Där finns klara beröringspunkter mellan elektronikindustrin och båda de militäroch bilindustriella komplexen. En sådan analys finns naturligtvis inte med i utskottets betänkande. Trafikutskottet bekräftar visserligen i årets betänkande om transportforskningen att ett motsvarande industriblock håller på att byggas upp i Sverige genom IT 4-programmet. Det görs genom den text i betänkandet där de finansiärer som är inblandade nämns. Vidare sägs att vårt land sedan länge har ett forskningsoch utvecklingssamarbete med EG och Eureka. Det är bra att utskottsmajoriteten nu — efter flera års debatt, som har initierats av vpk — äntligen lämnar en något fylligare redovisning än den har gjort förut. Vpk vill omgående avbryta allt statligt svenskt engagemang i dessa projekt. Vi ser det som direkt förkastligt att Sverige skall stödja projekt som har sitt ursprung i en beställning från Västeuropas biloch elektronikindustri och som samtidigt kommer att öka bilismen på ett katastrofalt sätt. Vpk tror inte att de alltmer miljömedvetna människorna i Sverige vill vara med om satellitövervakade och datoriserade bilkonvojer på vägarna. Ett problem är att de tyvärr aldrig har blivit tillfrågade. I betänkandet finns det ingen redovisning av hur mycket pengar som totalt har satsats på projektet. Vägverkets anmärkningsvärda ”insatser” nämns endast flyktigt. Det samarbete som har inletts med EG-projektet Drive nämns inte alls. Varför, Ove Karlsson? Jag ser fram emot att Ove Karlsson kommer att klarlägga hur och varför också detta projekt har kommit in i bilden. Jag förutsätter att Ove Karlsson har läst regeringens underlagsrapporter till förra årets trafikproposition. En rapport heter Sveriges framtida transporter. Där beskrivs i detalj hur visionerna bakom Prometheus och Drive ser ut. Låt mig ta upp något av innehållet, men först ber jag Ove Karlsson att försöka erinra sig den drastiska trafikökning som redan har skett på vägarna och som illustrerades av trafiksäkerhetsverkschefen när utskottet nyligen besökte Borlänge. Följande scenario finns i den rapport som jag nämnde. Den är från 1988. Regeringen har beställt rapporten och ställt sig bakom den. Det handlar om år 2010, dvs. en tidpunkt då många av riksdagsledamöterna, våra barn och barnbarn måste vistas i trafiken. Jag citerar ur den s.k. visionen: ”Fördubblingen av trafikvolymen och försämringen av petroliumbränslena har nästan uppvägt effekten av katalysatorbesluten som fattades omkring 1990. —-—-- Luftkvalitén i städer och tätorter var som bäst omkring sekelskiftet. Sedan dess har luftmiljön gradvis förvärrats igen. — — — Säkerhet och ekonomi talar nu för fordonståg där bilarna är elektroniskt kopplade till varandra. Fart och avstånd hålls automatiskt av den nya elektroniken. — — — Bilens elektronik ”skärper sig” om den märker att förarens reaktioner börjar bli långsamma på grund av trötthet, alkohol eller ålder. — — — Det kan visa sig ligga en större säkerhet i att låta 14-åringar få börja köra bil, och förbjuda mopedåkning på allmän väg — — —.” Den intressanta och obstinata motion om en principiell nollgräns när det gäller alkohol och bilförare som skrivits av s-gruppen i trafikutskottet är ju aktuell i det här sammanhanget. Anser Ove Karlsson och Birger Rosqvist att autopiloter i bil undanröjer problemet med alkoholgränsen, eller skall ni hålla fast vid ert nytillkomna stöd till förra årets vpk-motion om nollgränsen? Det är ett mardrömslikt bilsamhälle som skisseras i regeringens framtidsrapport. Likafullt var det inget annat parti än vpk som protesterade inför förra årets trafikbeslut. Kanske beror det på brist på tid och kraft att ni har anslutit er till rapporten och till Prometheus-projektet. Men vad anser ni nu, i dag? Menar Ove Karlsson att detta är en samhällsvision i er smak? Tror Ove Karlsson att det var detta som Birgitta Dahl menade när hon före valet lovade att miljöhänsyn skall styra trafikpolitiken?

Herr talman! Punktlighet är en dygd sägs det, och detta har man från industrins sida tagit fasta på när man myntat begreppet ”Just-in-Time”. Här betyder det att komma i precis rätt tid med önskade komponenter och varor till industri och handel. Man har konstaterat att lagerhållning är dyr. Det är bättre, som man också säger, att hålla lagret på vägarna. Men då måste förstås allt klaffa. Detta system har medfört en ökning av lastbilsoch godstrafiken, främst på våra landsvägar men också på andra håll. Med kännedom om biltrafikens miljöeffekter och bidrag till olyckorna, som dess värre ökar i antal, kan man litet tillspetsat säga att företagen har löst ett företagsekonomiskt problem genom att lägga över det på samhället. Persontrafikolyckorna på vägarna och miljöförstöringen på grund av ”Justin-Time”-filosofin bör därför utredas. Kanske är det så att lagerhållning efter vägarna inte bör vara kostnadsfri för företagen den heller. Problemen har tagits upp i en motion som utskottet har behandlat. Det hela har resulterat i reservation 1, som jag yrkar bifall till. När det gäller forskningen inom trafiksektorn vill jag ge ett erkännande. Visst forskas det en hel del, och visst är det hög klass på svensk forskning. Men tyvärr blir inte resultatet alltid det som man hoppats på. Bilindustrin forskar också och det mångdubbelt mer. Det gäller kanske inte så mycket att utveckla en miljövänlig bil eller ett transportsystem som inte fördärvar naturen, snarare häftigare motorer, sportigare bilar, marknadsföring och annat som ger så stor vinst som möjligt. Därför finns det all anledning att vi medvetet gynnar en miljövänlig forskning. Ett exempel härpå ges i reservation 4. I denna reservation krävs en utredning om ett alleuropeiskt järnvägssystem. Det är vår uppfattning att man i EG-harmoniseringens tecken mest satsar på vägtrafik, men vi menar att det egentligen finns bättre förutsättningar för att gå över till järnväg. På det sättet skulle vi också kunna lösa flera miljöproblem. Vi anser att man i framtiden helt enkelt blir mer och mer tvungen att anlita järnväg för godstransport, såväl i Sverige som i det övriga Europa. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Reservation 5, som jag också yrkar bifall till, handlar om tidsplan för utveckling av ett nytt regionaltåg, en ny motorvagn. Detta är någonting mycket viktigt i Sverige i dag då länsjärnvägarna skall börja fungera och när länstrafikbolagen skall börja köra tåg och inte bara köra buss som tidigare. Det visar sig att det finns ett oerhört stort behov av att få fram ett nytt regionaltåg och en ny motorvagn. Vi vet att vi inte har lång tid på oss. Den måste komma fram inom ett par år. Vi har kanske tre år på oss. Sedan börjar man i många fall att lägga ned de här järnvägarna. Rälsen börjar rivas upp, och då har tåget definitivt gått. Det är alltså oerhört viktigt att arbetet påskyndas, och det är det som reservation 5 handlar om. Reservation 6 handlar om pengar till det nya regionaltåget. Skall det bli någonting måste man försöka få fram en prototyp. Då kan man inte sprida ut pengar på litet av varje. Gör man det riskerar man att det inte blir någonting under de närmaste tre åren, som det ändå är fråga om. Det finns alltså ett engångsanslag på 100 milj.kr. för detta ändamål. Vi har sagt att 70 milj.kr. av denna summa bör anslås för att så snart som möjligt ta fram en prototyp. Vi tror inte att man skulle klara detta med mycket mindre pengar. Tyvärr har vi inte fått med oss utskottsmajoriteten, som tydligen accepterar att pengarna sprids ut mer jämnt. Därmed lär vi riskera att bli utan ett nytt, effektivt regionaltåg. I stället blir det då dieseldrivna Y1-vagnar, som är mycket oekonomiska och inte särskilt miljövänliga, tvärtom. Dessutom skulle det ge de här länstrafikbolagen dålig ekonomi när det gäller järnvägarna, vilket är tragiskt. Reservation 7, som jag också yrkar bifall till, handlar om stöd till minibusstrafik. Man kan fråga sig vad som menas med minibusstrafik. Jo, det gäller mindre bussar som kan köra omkring i bostadsområdena. De är skräddarsydda för framför allt äldre människor, som på så sätt får betydligt bättre möjligheter att åka omkring i framför allt tätorter. Den trafiken är ofta litet dyrare än den vanliga busstrafiken, varför det kan behövas ett stöd. Men från samhällsekonomisk synpunkt behöver det inte alls bli dyrare. Tvärtom kan det löna sig, eftersom det kan bli färre olyckor på gatorna. Äldre människor behöver inte gå omkring lika mycket. Vi vet ju att den vanligaste olyckan som äldre råkar ut för är den att de ramlar omkull på dåliga eller isiga trottoarer. Där man har prövat minibusstrafik har man också konstaterat effekter på färdtjänsten. De människor som är beroende av färdtjänst har också utnyttjat minibussarna, varvid också belastningen på färdtjänsten har minskat. Det här är ett mycket önskvärt stöd, som vi ser det. Reservation 8 handlar om utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi vill att man skall öppna möjligheter till bra lån för kommuner och länstrafikbolag som vill introducera vätgasdrivna fordon. När man förbränner vätgas blir det i stort sett bara vatten kvar. Det kan bli en del kväveoxider också, om man har hög förbränningstemperatur, men den går att pressa ned t.ex. genom vatteninsprutning. Då är vätgasdrift oerhört miljövänlig. Men vätgasen är ju inte en energikälla — den är ett medium, med vilket man kan överföra energi. Man måste alltså framställa vätgasen någonstans. Det finns ett visst överskott i industrin, som man kan ta till vara. Det finns också möjlighet att utnyttja vattenkraft under vårfloden och på sommaren — vattenkraft som man i dag inte kan ta till vara — och använda den vattenkraftselen till att göra just vätgas, som man kan använda i tätorter. Det tragiska med det här är att det går mycket trögt, trots att alla vet vilka enorma fördelar vätgasdrift kan ha inom den begränsade sektor det här gäller, nämligen tätortstrafik i innerstäder. Med detta vill jag i alla fall yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Målen för trafikpolitiken har vid flera tillfällen framhållits men kan ändå tåla att upprepas, detta med tanke på transportforskningens stora betydelse. Samhällets trafikpolitik har nämligen som sitt yttersta mål att bidra till att utveckla välfärden. Trafikpolitikens övergripande målsättning är att erbjuda medborgarna i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning. I många fall måste strävandena att uppnå största möjliga effektivitet i ekonomiskt hänseende avvägas mot och stå tillbaka för andra krav på transportsystemet, krav som inte alltid kan uttryckas eller uteslutande värderas i ekonomiska termer. Det kan exempelvis gälla krav på en god miljö, trafiksäkerhet, regional balans eller en rättvis fördelning av samhällets resurser. För att trafikpolitikens mål skall kunna uppnås är det nödvändigt med en sammanhållande forskning inom hela transportsektorn.

För knappt ett år sedan fattade riksdagen ett beslut om transportforskningen i samband med beslutet om trafikpolitiken inför 1990-talet. I propositionen som låg till grund för det beslutet sades det att de pengar som då anslogs i första hand skulle användas till konkreta försök med fordonskomponenter för den kollektiva trafiken, terminaler och hållplatser samt olika lednings-, informationsoch beställningssystem på området. Projekten förutsattes i princip vara samfinansierade med intressenter på tillverkaroch användarsidan. Till det här betänkandet har fogats åtta reservationer. De frågor som tas upp i reservation 1 har under senare tid varit uppe till ingående diskussioner mellan trafikmyndigheter, forskningsinstitutioner och forskningsstöjdande organ. Det pågår ett utredningsarbete, och andra initiativ förestår. Därför yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 yrkar moderaterna på en bilsocial utredning. Man Prot. 1988/89:105 motiverar sina krav bl.a. med den betydelse bilen har för transporterna i stora delar av Sverige. Det har gjorts — och det pågår — flera arbeten som syftar till att förbättra kunskaperna om bilens roll i samhället. Genom de undersökningar och forskningsarbeten som redan skett eller håller på att ske anser utskottsmajoriteten att det inte är befogat med någon särskild bilsocial utredning. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. I reservation 3 vänder sig vpk mot Sveriges deltagande i det s.k. Prometheusprojektet. Det är enligt min uppfattning angeläget att svenska myndigheter har möjlighet att följa den utveckling som förekommer på det informationstekniska området i andra länder. Däför yrkar jag avslag på reservation 3 och bifall till utskottets hemställan på den punkten. I reservation 4 begärs en utredning om ett alleuropeiskt järnvägssystem. Det är naturligtvis angeläget att Sverige deltar i och drar nytta av forskningsrön när det gäller nya järnvägssystem. Här finns samarbete redan, varför någon ny parlamentarisk kommission inte behövs. Därför yrkar jag avslag på reservation 4. I reservation 5 vill man ha en tidsplan för utveckling av nytt regionaltåg/ny motorvagn. Det pågår ett arbete för att utveckla nya fordon för spårbunden trafik, samtidigt som inte minst trafikhuvudmännen lägger ned ett omfattande arbete för att studera olika lösningar, varför jag avstyrker reservation 5. Samma argumentering kan gälla som avslagsgrund för reservation nr 6. I reservation 7 tas frågan om stöd till minibusstrafik upp. Här har skett och sker sådana insatser att utskottet just nu inte är berett till ytterligare insatser utöver dem som pågår. Av den anledningen yrkar jag avslag på reservation nr 7. Till sist då reservation 8, som behandlar utvecklingen av kollektivtrafiken. Förra året anslog riksdagen vad jag tycker är förhållandevis mycket pengar för utveckling av kollektivtrafiken. Med de medel som tillkommer i år finns utrymme för kommunerna att göra försök. Därför yrkar jag avslag på reservation 8. Med det här yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag hoppas att Ove Karlsson i nästa inlägg något litet låtsas om de frågor som ställts. Det finns faktiskt tid att besvara i varje fall dem han kanske kan välja ut som de allra viktigaste. Nu avfärdade Ove Karlsson frågan om Prometheusprojektet med bara några ord, och de tydde tyvärr inte på någon större insikt i vad det här handlar om. Jag försökte i mitt första inlägg ta upp litet grand som hade med information att göra, och det är information som inte har funnits tillgänglig i det material som utskottet i regel använder. Men det var också information om de underlagsrapporter som jag tycker att riksdagen och trafikutskottet borde ha diskuterat mycket mer. Låt mig upprepa några av de frågor som kanske sätter fingret på de ömmaste punkterna när det handlar om den här EG och EUREKA forskningen, DRIVE och Prometheusprojekten: Tycker Ove Karlsson verkligen att det vore riktigt om vi i Sverige lät 14-åringar få körkort? Tycker Ove Karlsson och trafikutskottets majoritet att det låter bra med bilkonvojer, fler motorvägar, som man faktiskt avser att bygga, om de här olika projekten går att driva igenom? Tycker Ove Karlsson att det verkar bra med ett projekt som så till den milda grad styrs av den västeuropeiska bilindustrin och elektronikindustrin? Om Ove Karlsson inte heller den här gången svarar på några av mina frågor, skulle jag önska att Ove Karlsson själv sade några ord om vad det är som är bra med Prometheusoch DRIVE-projekten. Varför står det inte ett enda ord i trafikutskottets betänkande om DRIVE? Där har vägverket redan blandat sig i leken och i en PM som jag har fått tag på också redovisat hur många miljoner man är beredd att satsa. Herr talman! Det lät på utskottets talesman som om Sverige satsar massor av pengar på forskningsprojekt som handlar om kollektivtrafiken och järnvägen. Men det är ju inte alls så. Det är därför ännu mer anmärkningsvärt att man satsar på dessa bilprojekt, som syftar till något helt annat än vad man i dag officiellt utger sig för att vilja. Man talar om trafiksäkerhet, medan det handlar om att rädda bilindustrin ur en kris. Jag hoppas alltså att Ove Karlsson svarar på de här frågorna. Vore det bra med bilkonvojer och i så fall varför? Vore det lämpligt att låta 14-åringar få körkort? Vore det bra om alkoholpåverkade personer fick köra bil i Sverige?

Herr talman! Det var tråkigt att höra av socialdemokraternas representant att det skulle vara tillräckligt med de satsningar som görs på utvecklingen av kollektivtrafiken. Jag vill påminna om den oerhörda obalans som råder mellan forskningen när det gäller å ena sidan kollcktivtrafiken och å andra sidan privatbilismen. När det gäller privatbilismen finns det mycket starka kommersiella intressen som driver fram en mycket kraftig utveckling och forskning. Bara det som i Sverige inom privat industri varje år satsas på utveckling av dieselmotorer överstiger vad man satsar på kollektivtrafiken totalt. Detta är bara ett exempel. Det är självklart att samhället måste satsa medvetet och i mycket större utsträckning än vad som sker i dag om vi skall kunna komma i kapp. Detta är socialt mycket viktigt. Vilka är det som är mest beroende av kollektivtrafiken? Jo, det är de äldre och barnfamiljerna, just de grupper som är de svagaste i samhället och som har det sämst ekonomiskt. Det är därför en så konkret sak som minibusstrafiken är så angelägen. Det är ett trafiksystem som gynnar de grupper som är värst utsatta och som har det sämst i transporthänseende. Det är särskilt beklagligt att en representant just för socialdemokraterna, som ändå brukar säga sig värna om de socialt utsatta i samhället, argumenterar på det sättet. Det hävdas att det skulle räcka med det som görs beträffande det s.k. regionaltåget. Behovet är ju enormt. Jag måste poängtera att infrastrukturen för trafiken är oerhört viktig för samhället inte bara ur social synpunkt utan också för näringslivet, regionalpolitiken osv. Regionaltåget skall ju sättas in t.ex. på Blekinge kustbana, på länsjärnvägen Sundsvall-Långsele osv. Där är detta regionalpolitiskt mycket viktigt. Regionaltåget skulle stärka dessa regioner högst påtagligt. Därför är det angeläget. Det är sorgligt att höra att detta bara viftas bort. När det gäller Just-in-Time-systemet borde den mycket snabba ökningen av vägtrafiken, inte minst med lastbilar som egentligen är lager på vägen, förskräcka. Också den 20-procentiga ökningen av vägtrafikolyckorna hittills iår borde förskräcka och göra att man åtminstone bryr sig om att utreda dessa frågor.

Herr talman! På Viola Claessons frågor om 14-åringar och körkort, promillegränser osv. vill jag när det gäller körkorten bara hänvisa till den behandling vi i dag hade i utskottet av dessa frågor. Det är väl bara att konstatera att Viola Claesson uppenbarligen inte hörde eller ville höra vad som sades i utskottet, men jag skall inte referera diskussionen vid dagens utskottssammanträde. Till frågan om DRIVE-projektet får vi tillfälle att återkomma, eftersom det i kompletteringspropositionen framlagts ett förslag i den frågan. Till Roy Ottosson vill jag i korthet säga att det finns många områden där det behövs stora insatser. Tyvärr måste vi hela tiden fundera på var vi skall hämta pengarna för dessa insatser. Vi måste med andra ord göra prioriteringar och avväganden mellan olika projekt. Sedan vill jag bara säga att jag kanske gör er besvikna, eftersom jag inte tänker ta någon stor debatt i denna fråga just nu. Det betänkande vi nu behandlar har legat på kammarens bord i tre veckor, och jag förutsätter att kammarens ledamöter och andra under den tiden hunnit läsa betänkandet, som är ett utomordentligt betänkande vilket innehåller alla de argument som behövs för att man skall kunna avgöra det här ärendet.

Herr talman! Jag har tidigare inte hört den kommentaren av en utskottstalesman, att det är ett utomordentligt betänkande vi diskuterar. Men någonting skall väl vara nytt också i den här kammaren. Anledningen till att det finns reservationer i ärendet är naturligtvis att det finns olika uppfattningar i frågan huruvida detta betänkande är så utomordentligt. Jag tycker att det är litet konstigt att Ove Karlsson inte vågar gå in på den diskussion som jag försöker föra.

I stället satsas det mångmiljonbelopp - ja, miljarder — på projekt som jag här velat diskutera men som Ove Karlsson inte tycks känna till, t.ex. Prometheus och DRIVE. Det mycket anmärkningsvärda som jag vill föra till protokollet är uppgiften om att vi nu skall få chans att diskutera DRIVE och komma med motioner därför att regeringen behagat ta upp denna fråga i kompletteringspropositionen. Men det är ju så att det redan rullat miljoner till projektet DRIVE från svenska skattebetalare och den svenska staten. Trots det tycks Ove Karlsson, som är utskottets talesman i transportforskningsfrågor, inte ens känna till vad projektet går ut på. Han är inte ensam om att vara duperad i denna fråga, utan regeringen försöker dupera hela kammaren genom att låtsas som om vi inte redan är inblandade i det här projektet. Det finns redan i Sverige en grupp som kallar sig Prometheus-DRIVE-gruppen. Alla dessa underorgan och nätverket av forskare tjänstgör i stort sett till 100 96 åt bilindustrin i Sverige och Västeuropa. Där läggs alla pengar. Det är därför jag anser att det här också handlar om makten över framtiden och i allra djupaste bemärkelse också om demokratifrågorna. Jag tycker att Ove Karlsson något litet mer skall beröra om han tycker att det vore bra med bilkonvojer och en satellitövervakad landsvägstrafik, som sammanbinder hela Västeuropa. Är det en fin vision?

Herr talman! Det sades ett magiskt ord: prioriteringar. Ja visst måste man prioritera det man vill ha, och då får man avstå från en del annat. Nu läggs det fram ett åtstramningspaket som innebär att man skall dra in 10 miljarder kronor ytterligare från vanliga människor för att minska överhettningen i ekonomin. Det finns alltså pengar — om man nu vågar prioritera! Men socialdemokraterna vågar inte prioritera den miljövänliga kollektivtrafiken i den storleksordning som skulle behövas för att verkligen ändra utvecklingen. Det är den sorgliga sanningen.
Herr talman! Till Viola Claesson vill jag säga att jag inte är ensam om att vara duperad. Tydligen befinner sig Viola Claesson i den besvärliga situationen att alla utom hon själv är duperade. Vi får väl återkomma till frågan senare, eftersom det också finns motionsrätt i anslutning till tilläggspropositionen. Med detta yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för min sena ankomst till kammaren. Jag kan citera Bibeln: Outgrundliga äro Herrens vägar. Detsamma måste gälla konsekvensen i kammarens debattmetodik. Ibland tar man repliker så det räcker och blir över, och ibland gör man det inte. Detta drabbade tyvärr mig i dag — men det är mitt eget fel. Nog om detta. Moderata samlingspartiet har motionerat om en allsidig bilsocial utredning. Vi anser att en sådan utredning är viktig med tanke på bilens ställning i debatten i dag.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 Vi moderater menar att med tanke på debatten i dag, där bilen och bilismen sannerligen står i fokus, borde en allsidig bilsocial utredning verkligen komma till stånd. Det är i och för sig korrekt att det har genomförts och pågår olika utredningar kring bilismen och dess konsekvenser, som utskottet säger. Men det vi vill ha är alltså en total och allsidig utredning av allt vad bilismen innebär. Jag måste säga att jag blev litet förvånad över att utskottet inte ställer sig bakom vår motion. Både bilismens anhängare och de som vill minska bilismen borde ju vara intresserade av en utredning. Om allt det som de som i dag är negativa till bilismen säger är sant, borde det vara bra för deras argumentering att kunna bevisa det också. Det är alltså beklagligt att vi inte har fått vår önskan uppfylld. Herr talman! Jag skall inte förlänga kammarens tyvärr alltför ansträngda arbetsschema. Än en gång yrkar jag bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag har redan yrkat avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan. Som komplement till det som redan har sagts kan jag säga att jag är väl medveten om bilismens stora betydelse i det här landet, men eftersom vi på olika sätt vid flera tillfällen har skaffat oss ganska goda kunskaper om bilismen och dess betydelse tror jag inte att det behövs någon bilsocial utredning i det här landet. Vi får nöja oss med den situation som just nu råder och de kunskaper som på annat sätt har tagits fram.

Herr talman! Känner inte Sten Andersson till att det pågår en bilsocial utredning sedan ganska länge? Den redovisas inte direkt till utskottet, och regeringen vidarebefordrar inte heller den information som finns att få. Men samma forskare som sysslar med Prometheusprojektet har tidigare sysslat med ett förprojekt — i tio år vid det här laget. De sysslade just med den här typen av bilsocial utredning. Den kan ju bli intressant. Det är bara det att eftersom samma forskare har en vision om ett samhälle där biltrafiken är fyrfaldigt större och eftersom förre kommunikationsministern tyckte att den andra utvecklingsfas som vi nu väntar att bilismen skall komma in i skall ge oss ännu bättre välstånd, befarar jag det värsta av slutledningen i den rapporten.
Herr talman! Till Sten Andersson vill jag för min del säga att vi från centerns sida är mycket tveksamma till om man behöver några större utredningar på det här området. Vi är inte på något sätt motståndare till bilen; den är bra och fyller ett stort behov på många håll. Samtidigt är vi på det klara med att bilen för med sig en mängd bekymmer. Vilket är då det bästa sättet att komma till rätta med dem? Det är inte att sätta stopp för bilen utan att satsa på alternativ, dvs. kollektivtrafiken. Till Sten Andersson, som företräder moderata samlingspartiet, och till Ove Karlsson, som företräder majoriteten, vill jag säga att det bästa sättet att försöka minska bilismens skadeverkningar är att satsa på en utbyggd kollektivtrafik. I morgon får vi här i kammaren — jag tar ett exempel som berör oss som kommer från västkusten — ta ställning till en utbyggd västkustbana. En sådan är ett av de bättre sätten att minska skadeverkningarna från bilismen. Det bästa är inte att förbjuda människor att åka bil utan att ge dem ett fullgott alternativ. Ställ upp här i kammaren och anslå de medel som behövs! Det är mycket mera positivt än någon utredning eller stopp för bilarna.

Herr talman! Det är bra ibland att bli informerad om det som man inte känner till. Jag visste faktiskt inte om att vi redan var bönhörda och att en utredning redan pågår, Viola Claesson. Det är rätt, som Viola Claesson säger, att detta inte framgår av utskottets betänkande. Jag skall inte mäta trovärdigheten på olika håll, utan vi får väl se. Så länge utskottet inte har behagat tala om i sitt betänkande att en sådan utredning som vi har begärt redan pågår förutsätter jag faktiskt och hoppas och tror att Viola Claesson är felinformerad när det gäller det hon påstår här i kammaren. Rune Thorén! Vi är helt överens. Vi vet om att en ohämmad bilism för med sig problem. Vi är inga anhängare av en bilism som utövar rovdrift på miljön. Vi kan också hålla med om att en väl fungerande kollektivtrafik är ett gott alternativ i många sammanhang, men när man ser hur stort Sverige är och hur många människor som bor här får man klart för sig att vi bara i tätorterna kan ha en väl fungerande och konkurrerande kollektivtrafik. I stora delar av Sverige är detta i dag inte ekonomiskt möjligt. Därför är bilen en nödvändighet för många människor i det här landet. Vi kan tycka det är bra om vi får en ännu bättre och mer utvecklad kollektivtrafik, men vi måste vara litet realistiska. I stora delar av det här landet kommer befolkningen aldrig att få denna möjlighet, om vi inte skall närma oss rent astronomiska belopp, och de pengarna har varken centern eller vi. Därför är det viktigt att se till så att de sneda angrepp som i dag sker mot bilismen inte alltid får stå oemotsagda. Det är därför som vi har velat ha en bilsocial utredning. Jag kan till sist, herr talman, bara än en gång beklaga att vi inte har blivit bönhörda.
Herr talman! Det är bra om det är så att Sten Andersson i Malmö och jag verkligen är överens. Det finns stora möjligheter att visa det i morgon i så fall. Sten Andersson företräder ju Malmö och jag Göteborg, och däremellan går västkustbanan. För bilismens skull är det faktiskt en väldig fördel om vi får en utbyggd västkustbana. Om vi får bättre godstrafik och persontrafik på den, kommer det att betyda en mycket stor fördel för alla dem som kör bil däremellan. Är Sten Andersson och moderata samlingspartiet överens med centerpartiet, så visa det i morgon och rösta rätt — det gynnar kollektivtrafiken!
Herr talman! Jag har alltid varit intresserad av fiske, även när maskorna är mycket grova, men i det här fallet nappar jag inte. Moderaterna har tagit ställning kring de här frågorna i utskottet. Som representant i Sveriges riksdag kan jag driva mina frågor inom riksdagsgruppen, men till slut accepterar jag den åsikt som en majoritet av min grupp har kommit fram till. Jag anser att något annat agerande inte är hållbart. Att springa och leka lokalpolitiker för att vinna kortsiktiga poänger på hemmaplan är fjärran från allt vad jag står för.

Herr talman! ”I herredagsmän, resen inte så fort — vad göras skall är allaredan gjort” lär det ha stått på milstenarna på Karl XI:s tid när riksdagsmännen skulle resa till Stockholm, enligt skalden Snoilsky, om jag inte minns fel. Det lär det inte stå på vägskyltarna i dag, men det är lika sant för det, för det som vi nu skall debattera står i den i och för sig alldeles utmärkta och välunderrättade Från Riksdag & Departement, nr 15, under rubriken ”SCB ska ta fram lönestatistik”, enligt finansutskottets betänkande 22, snabbprotokoll 99 och 100. Jag är djupt imponerad — tala om snabbhet! Möjligen kan förklaringen vara den att man har förväxlat FiU22 med FiU23, som handlade om statistik för socialavgifter och som debatterades den 19 april och voterades den 20. Men, herr talman, i dag skulle vi alltså debattera FiU22, trots vad som står i Från Riksdag & Departement. Till detta betänkande har moderater och folkpartister en gemensam reservation om den offentliga lönestatistiken. Bakgrunden är den att regeringen vill ge SCB och KI ett gemensamt uppdrag att snarast utreda de närmare förutsättningarna för att utforma en kortperiodisk lönestatistik. Ett delbetänkande om offentlig lönestatistik överlämnades i juni 1988 med förslag om utformning av en kortperiodisk lönestatistik. Det betänkandet möttes emellertid i remissbehandlingen av ett mycket starkt motstånd från bl.a. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen. Dem kallar jag för min del mycket starka remissinstanser. Mot förslaget anförde dessa remissinstanser att den föreslagna statistiken inte har några förutsättningar att fylla de precisionskrav som man har rätt att ställa och att den därtill skulle skapa onödiga kostnader såväl för uppgiftslämnarna som för staten. Som exempel nämndes att eftersom inrapporteringsperioden skulle vara en månad för berörda företag, snedvrids resultaten av s.k. långa ackord och resultatlöner med långa mätperioder. Olika resultatlönesystem har blivit allt vanligare för såväl tjänstemän som kollek — Prot. 1988/89:105 tivanställda. Vidare beaktar förslaget inte löneökningar som lagts på 27 april 1989 semesterlönen, trots att detta görs inom vissa avtalsområden. Inte heller innebär förslaget att rimliga kontroller skall göras för behandlingen av kompensationsledighet, av retroaktiva tillägg och av engångsbelopp. Enligt reservanternas uppfattning är kritiken från vissa remissinstanser av sådan art att förslaget inte bör genomföras. I stället anser vi att de behov av kortperiodisk lönestatistik som onekligen finns från bl.a. konjunkturinstitutets sida bör tillgodoses med hjälp av befintliga statistikkällor såsom statistiken över lönesummor, arbetsgivaravgifter eller preliminär A-skatt från uppbördsdeklarationer. Fördelen med de senare källorna är att framställningskostnaderna för statistiken är låga och att den är snabbt tillgänglig. Vi reservanter anser därför i stället att SCB och KI bör få i uppdrag att utveckla en metod för att ta fram lönestatistik som bygger på de här nämnda statistiska materialen och källorna. I reservation 7 om företagens uppgiftslämnande har moderaterna, folkpartiet och centern framfört en gemensam uppfattning. För att sammanfatta den kan jag säga så här: Det mycket omfattande uppgiftslämnandet innebär en besvärande belastning för företagen. Särskilt utsatta är de små och medelstora företagen, vilka arbetsmässigt drabbas förhållandevis hårdare än större företag som har tillgång till datateknik och andra tekniska hjälpmedel och stora personalresurser. För något större företag avdelas särskild personal att svara för uppgiftslämnandet och företagsägaren eller företagsledaren belastas inte personligen, såsom ofta är fallet i de mindre företagen. De insamlade uppgifterna används för tillståndsprövning, kontroll, redovisning av skatter och avgifter, statistik och samhällsplanering m.m. Uppgiftslämnandet är mycket arbetskrävande och kostar företagen åtskilliga miljarder kronor, om man summerar alltihop. Det skapar också sekretessoch integritetsproblem. Även myndigheterna skulle ha fördelar av att begränsa och rationalisera uppgiftsinhämtandet. Det skulle ge högre kvalitet, och myndigheterna skulle — vilket inte är oväsentligt — spara pengar. Jag anser därför att den offentliga förvaltningens metoder att inhämta uppgifter från företagen bör ändras och att myndigheternas befogenheter att kräva uppgifter bör begränsas. Uppgiftskraven på företagen har nu blivit så omfattande och betungande att någonting måste göras. Nu har civilministern insett detta, och i februari 1988 tillkallades en särskild utredare med uppgift att från formella utgångspunkter se över föreskrifterna på det statliga statistikområdet och att utarbeta förslag till ett förenklat regelsystem för produktionen av statistik. ”Härvid kommer också uppgiftslämnarfrågorna att ingående behandlas”, för att citera majoritetstexten i utskottet. Det är bra, tycker vi reservanter, men det räcker inte. Vi tycker att man bör ha en särskild företagsdatalag, som innehåller regler om vilka uppgifter myndigheterna får samla in, hur de skall användas, hur länge de skall bevaras och hur länge de får bevaras. Slutligen bör det ingå i lagen en bestämmelse av innebörden att företagen måste ge sitt samtycke när en myndighet lämnar 87 information vidare till en annan myndighet. Om man hade dessa principer som rättesnören, skulle myndigheternas arbete i större utsträckning präglas av servicekänsla och en positiv attityd till företagen. Herr talman! Jag skall också tala för reservation nr 8, där vi moderater velat spara 2,5 milj.kr. genom att SCB:s partisympatiundersökningar inte skall finansieras via budgeten. Vi anser att det sedan många år genomförts olika fristående opinionsoch partisympatiundersökningar. Eftersom de, enligt vår uppfattning, fyller den funktion som man har rätt att kräva av dessa undersökningar, finner vi inte några som helst skäl till att man anslår budgetmedel till dessa undersökningar. Jag vill understryka att vi naturligtvis inte har något emot att SCB gör sådana partisympatiundersökningar, bara de inte belastar statsbudgeten. Det är det vi motsätter oss. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till de reservationer som har moderata företrädare.

Herr talman! Som tidigare har sagts behandlar det nu aktuella betänkandet statistikfrågor. Vi upplever statistik spontant som torrt och ganska ointressant. Mängden av siffror kan dock beskriva det mesta av mänskliga problem och mänsklig utveckling. Statistik kan rätt insamlad och rätt använd vara ett mycket värdefullt beslutsunderlag och en nödvändighet för att rätt bedöma möjlig och önskvärd utveckling. Centerns reservationer berör vitt skilda ämnen. I reservation 2 konstateras att det viktigaste instrumentet i alkoholpolitiken är priset, och priset avgörs i första hand av skatten på alkohol. Såväl basbeloppsanknutna förmåner, t.ex. pensioner, som kraven i löneförhandlingarna styrs i hög grad av konsumentprisutvecklingen. En höjd alkoholskatt medför höjt konsumentprisindex, och i allmänhet också högre löner. Skattehöjningen kompenseras alltid genom högre pensioner, och detsamma sker i allmänhet med lönerna. Detta minskar självfallet skattehöjningens alkoholpolitiska effekt. Centern vill därför ha ett index rensat från kostnaderna för ”alkohol”. Detta index skall användas för reglering av pensioner och andra basbeloppsanknutna förmåner samt vid bedömningen av reallöneutvecklingen. Självfallet skall nuvarande KPI vara kvar för att dokumentera den totala konsumtionen och möjliggöra korrekta internationella jämförelser. Vi har tidigare erfarenheter av dubbla KPI. Under åtskilliga år hade vi ett KPI som exkluderade kostnaderna för t.ex. olja. Jag yrkar bifall till reservation 2. Det är viktigt att ha en så fullständig bild som möjligt av näringslivet och dess utveckling. Den kooperativa verksamheten är en viktig del i denna utveckling. Under de senaste åren har nya verksamhetsformer som t.ex. föräldrakooperativ inom barnomsorgen blivit allt vanligare. Även de arbetskooperativa företagen har ökat i betydelse. I dag finns ingen statistik som beskriver denna utveckling. Vi i centern anser att det behövs en komplettering av statistiken så att vi får en korrekt beskrivning av den kooperativa delen av vårt näringsliv. Vi är också beredda att anvisa den miljon som krävs för att utföra den kompletterande statistik som behövs. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 9. Regeringens ekonomiska politik — den s.k. tredje vägens politik — har varit, Prot. 1988/89:105 och är, en koncentrationspolitik. Befolkningsomflyttningarna från landsbyg 27 april 1989 den till städerna har ökat, och storstädernas tillväxt har varit mycket stark. Utvecklingen har inneburit ökade inkomstklyftor, och den ekonomiska maktkoncentrationen har förstärkts. En skattereform av modell PM 100 kommer också att öka inkomstklyftorna. De deltidsarbetande och låginkomsttagarna kommer att bli de stora förlorarna. En majoritet av dessa är kvinnor. Detta är en oacceptabel utveckling. Det finns mycket starka skäl att i en ny låginkomstutredning klarlägga den faktiska situationen och den pågående utvecklingen. Dessa frågor kommer, enligt uppgift, att tas upp i 1990 års långtidsutredning, och det bör därför vara möjligt att ge utredningen i uppdrag att ingående belysa dessa frågor. Jag yrkar bifall till reservation 6. Bra statistik kräver korrekta indata. Detta kräver betydande insatser från uppgiftslämnarna. För att företagen, speciellt de små företagen, inte skall bli alltför belastade, krävs det endast att nödvändiga uppgifter tas in. Många gånger kan uppgifter sannolikt samlas in med längre intervaller än i dag, och det kan göras utan att statistikens användbarhet försämras. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 7.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till de reservationer som vpk är delaktigt i och som är fogade till detta betänkande. Tre av dessa reservationer handlar om behovet av ny och bättre statistik, dels över kooperativ verksamhet, som bl.a. Ivar Franzén har tagit upp, dels över nya mått på välfärd och produktion. Det vanligaste sättet att mäta välfärd och produktion är att använda sig av BNP, bruttonationalprodukten. Men de flesta är nog överens om att BNP är ett dåligt mått, eftersom även negativa företeelser bidrar till att höja BNP. T.ex. skapar en dålig arbetsmiljö med utslitning av människor ett större behov av sjukvård, som i sin tur bidrar till att BNP stiger. Man kan ju inte precis säga att dålig arbetsmiljö är ett bra mått på ökad välfärd. Detsamma gäller miljöförstöringen. De negativa verkningarna av miljöförstöringen skapar indirekt ett högre BNP. Vi reservanter tycker att man i stället skulle behöva väga in helt andra saker och helt andra situationer i måttet på välfärden, t.ex. ekologisk och regional balans. Psykisk och fysisk hälsa är också något som man borde kunna väga in. Någon gång borde vi inse att utvecklingen inte bara är produktion för sin egen skull. Vi måste någon gång fråga oss vilket slags produktion vi skall ha, och vad vi skall ha den till. Den tredje vägens ekonomiska politik har nämnts tidigare. Vi ser verkningarna i samhället i dag, och vi ser ökade sociala och ekonomiska klyftor. På den ena sidan ser vi ökad utslagning, och på den andra sidan ser vi enorm maktkoncentration. För de rikaste hör vi löften om lättnader. Därför har vi i vpk reserverat oss till förmån för krav på en ny låginkomstutredning. Jag yrkar bifall till reservation 6. Utskottsmajoriteten har skrivit om låginkomstutredningen. Man hänvisar till SCB:s löpande produktion. Vi tycker att det är ett enkelt sätt att försöka 89 komma undan problemet. Men en låginkomstutredning i dag skulle kanske visa på effekter av regeringens politik som inte skulle vara alltför smickrande. Kanske man vill undvika detta.

Herr talman! Ivar Franzén har med stor vältalighet talat för reservation 2. Jag finner ingen anledning att spä på hans vältalighet på den punkten. Vi delar hans uppfattning, och jag yrkar bifall till reservation 2. Statistik över kooperativ verksamhet tycker vi är utomordentligt viktig att ha, med hänsyn till den utveckling som sker i Sverige i dag. Det är synd att sådan statistik inte längre finns, och vi vill ha tillbaka den, därför att vi på något sätt måste kunna följa en utveckling som är i vardande. Har man ingen god statistik, kan man heller inte sätta in åtgärder som kan behövas för att stötta en bra utveckling. Vi tycker alltså att det är väldigt viktigt att den statistiken kommer tillbaka. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 9. Sedan har vi ett komplex som har med våra liv att göra. Välfärd är att fara väl, och att många inte far väl i vårt land i dag, det vet vi om. Därför har vi nappat på en motion från förre civilministern Bo Holmberg. Vi tycker att det är en utomordentlig idé han har om en välfärdsstatistik, som skulle kunna utvecklas i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation 4, med förhoppningen att det skall utvecklas någon form av statistik som kan tala om hur människor faktiskt mår här i landet. Beträffande det alternativa måttet på den totala produktionen förhåller det sig som Maggi Mikaelsson sade, att BNP-begreppet är utomordentligt dåligt. Vi lever i illusionernas värld, när vi tror att det finns obegränsade tillgångar på ändliga resurser och att människor och natur har en obegränsad tålighet — och att vi människor dessutom har en obegränsad psykisk tålighet att stå ut med förändringar. Vi vet i dag att det inte är på det sättet. Vi behöver bara se omkring oss hur det ser ut i natur och miljö. Därför är det dags att vi får andra beskrivningar av vår verklighet i ekonomiska termer, inte bara BNP-begreppet. Vi måste på något sätt kunna beskriva vad som händer och ta hänsyn till det och inte bara ha ett penningomsättningsmått, som vi oftast använder som ett välfärdsmått. Det är dags för ett arbete på det området, och det är med stor besvikelse som jag finner att utskottets majoritet inte vill ta tag i de här viktiga frågorna. Jag tror att tiden ändå kommer att bli mogen för detta. Vi får alltså fortsätta att tjata och se till att det blir en ändring på den här punkten. Tiden tror jag är mogen, för det visar sig i Sifoundersökningar att i stort sett 90 96 av landets befolkning är villiga att förändra sina livsoch konsumtionsmönster för att klara miljön. Därför vore det väldigt viktigt att få ett understöd genom en vettig statistik och vettiga beräkningar som skulle kunna komma fram genom en utredning om alternativt mått på den totala produktionen. Det var länge sedan vi hade en låginkomstutredning i Sverige, och den lades ner, för det kom fram väldigt obehagliga siffror som visade att det inte var så bevänt med likheten i samhället. Sedan dess har det skett väldigt mycket. Vi har fått en enorm maktkoncentration i samhället. Vi har fått en sned regional utveckling. Det sker en stor utslagning på våra arbetsplatser, med belastningsskador, osv. osv. Det är sant att det finns en stor mängd statistik här i landet, men vad som behövs är att samla den till en helhet, så att man kan göra en samlad bedömning av vad som händer i landet. Det är väldigt lätt att diskutera enskildheter med utgångspunkt i statistik, och då hamnar man ofta fel, därför att man inte ser helheten. Av det skälet är det oerhört viktigt att vi får en ny låginkomstutredning som beaktar helheten. Först då har vi goda möjligheter att skaffa oss instrument för att gripa in och rätta till saker och ting som gått snett i samhället. Det vore en utredning som skulle kunna bidra till att öka solidariteten i det svenska samhället som vi håller på att utvecklas bort ifrån. Att en ny låginkomstutredning kommer i gång är alltså utomordentligt viktigt. Därför bifall till reservation 6!

Herr talman! Så har vi då kommit till statistikfrågor. De tycks höra våren till, för det är nästan alltid vid den här tidpunkten som vi diskuterar frågor av det slaget. Som redan framgått av de tidigare talarnas inlägg, är vi inte riktigt överensi alla ställningstaganden till de frågor som behandlas i betänkandet FiU22. Nu vill jag understryka att SCB:s statistik i många avseenden är väl utbyggd. Och så, herr talman, till reservationerna som jag yrkar på att riksdagen skall avslå. Reservationen om den offentliga lönestatistiken anknyter till ett remissyttrande från SAF. Tanken har prövats av SCB och lönekommittén, men det finns flera skäl att avvisa den. Uppbördsdeklarationsstatistiken är en betalningsstatistik som återspeglar såväl lönenivåer som arbetsvolymer, men det finns inga möjligheter att urskilja dessa delkomponenter. Den statistiken kan inte bli vare sig löneeller sysselsättningsstatistik. Ett annat skäl är att uppbördsdeklarationsstatistiken följer utbetalningarna men att dessa inte är periodiserade efter förändringar i faktiska löner och arbetsvolymer. Utbetalningar under en viss månad återspeglar inte ersättningar för arbetsinsatser under denna månad eller, om man så vill, föregående månad. Det förslag som framförs i reservationen angående konsumentprisindex har utskottsmajoriteten tidigare avstyrkt med välgrundade argument, likaså förslaget om statistik över kooperativ verksamhet. För att få till stånd den statistik som föreslås skulle det behövas flera nya register för statistikinsamling från aktuella kategorier av företag. När det gäller välfärdsstatistik har vi konstaterat att mycket är på gång. Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, ESO, har tagit upp flera av förslagen, och hösten 1988 tillsattes en utredning med uppgift att se över informationsstrukturen för hälsooch sjukvård. Utredningsresultatet skall redovisas i januari 1990. Utskottsmajoriteten har också avstyrkt förslaget om en parlamentarisk utredning som skall utforma ett alternativt mått på produktionen i samhället. Motiveringen är att i anslutning till 1990 års långtidsutredning kommer ett särskilt avsnitt om välfärd och miljöproblem att tas upp till behandling. När det gäller begäran om en ny låginkomstutredning har utskottsmajoriteten understrukit att i SCB:s löpande produktion ingår numera att genomföra levnadsförhållandeundersökningar. Vi erinrar också om att i 1990 års långtidsutredning kommer inkomstfördelningsproblemen att ingående behandlas. Beträffande företagens uppgiftslämnande har vi inhämtat — Rune Rydén var också inne på det — att civilministern i februari 1988 tillkallat en särskild utredare med uppgift att se över föreskrifterna på det statliga statistikområdet och att utarbeta förslag till ett förenklat regelsystem för produktionen av statistik. Där kommer uppgiftslämnarfrågorna att ingående behandlas, och utredningsförslaget kommer att presenteras under det här året. Liksom vid tidigare ställningstagande till frågan anser utskottsmajoriteten att SCB:s partisympatiundersökningar skall vara kvar. Herr talman! Det var allt. Alltså avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet FiU22!

Herr talman! Iris Mårtensson talade om att vi debatterar de tråkiga statistikfrågorna i vårens tid. Det är egentligen synd att vi inte kan ha en litet mera svärmisk inställning och få större samstämmighet, för även om de är tråkiga är detta väldigt viktiga frågor. Jag vill bara än en gång konstatera att det verkar som om Iris Mårtensson inte är riktigt övertygad om sin uppfattning när det gäller den offentliga lönestatistiken. Vi reservanter tycker inte att det är försvarligt att lägga ned så stora kostnader som den nya kortperiodiga lönestatistiken kommer att åsamka företagen och staten. Det finns ju annan statistik, som jag visade i mitt anförande, som är lika bra enligt min uppfattning som den statistik Iris Mårtensson vill ha fram. Skillnaden är att den hon föreslår kostar väsentligt mera och innebär ett betydande merarbete för företagen. Företagens uppgiftslämnande har diskuterats många gånger. I sanningens namn skall väl sägas att socialdemokraterna har börjat inse att den kritik som framförts från borgerligt håll har haft fog för sig. Än så länge har det dock inskränkt sig till läpparnas bekännelse. Vi väntar på en riktig handling, och den har tyvärr ännu inte kommit. Men vi skall väl inte ha hoppats förgäves. Det är ännu vårens tid.
Herr talman! Jag är litet besviken på Iris Mårtenssons sätt att bemöta det som sagts om denna viktiga statistik som har med vår välfärd att göra, BNP-måttet och låginkomstutredningen. Vi står faktiskt inför en utveckling, både i Sverige och i vår omvärld, som faktiskt fordrar kunskaper för att vi skall ha möjlighet att hantera de situationer som uppkommer. Därför är det viktigt att vi får andra mått än bruttonationalprodukten för att styra vår ekonomiska utveckling. Vi måste ha alternativ som tar hänsyn till vad som fysiskt sker i vår omgivning. Vi har fysiska och psykologiska begränsningar som måste in. Vi kan inte bara se på de ekonomiska begränsningarna — det finns faktiskt andra plan av tillvaron. På något sätt måste vi få grepp om dem, om vi skall kunna förändra vårt samhälle så att vi långsiktigt kan överleva. Det vore fint om majoriteten någon gång skulle kunna ta till sig denna allvarliga situation och se till att vi får instrument. Därför tycker jag det är sorgligt att höra Iris Mårtensson säga att långtidsutredningen kan titta på detta. Det är en engångsföreteelse, men vi behöver ett kontinuerligt mått på vad som händer och sker. Här är plats för ett allvarligt omtänkande från majoritetens sida.

Herr talman! Iris Mårtensson formulerade sig ungefär så, att man med mycket välgrundade argument avslagit de två reservationerna om ett index rensat från alkohol och om bättre statistik över den kooperativa verksamheten. Egentligen finns dock inte några argument alls, i varje fall inte i utskottsbetänkandet. När det gällde ett rensat konsumentprisindex talar man om att väga den faktiska konsumtionen. Det är självklart, men vi har inte ett ögonblick talat om att ta bort dagens profil. Vi talar om att rensa undan kostnaden för alkohol i indexserien. Inte på någon punkt finns argument som talar emot vårt förslag. Jag funderar över om det kan ligga rent alkoholpolitiska argument bakom. Man kanske inte vill ha bättre fungerande åtgärder vad gäller alkoholpolitiken. När det gäller den kooperativa verksamheten är socialdemokraternas inställning verkligen förunderlig. De har ju ändå en viss tradition på området. Vi trodde också de var intresserade av detta med arbetskooperativ och att de såg positivt på föräldraverksamheten inom barnomsorgen. Detta är mycket intressanta och i vissa avseenden helt nya moment i vår samhällsutveckling. Visst bör vi ha en rimlig kunskap om hur den utvecklingen sker. Iris Mårtensson försökte beskriva kostnaden för en massa nya tjänster. Den har uppskattats till ca 1 miljon. Det är i dessa stora sammanhang en mycket överkomlig kostnad. Jag tycker alltså att Iris Mårtenssons påstående är tveksamt. Det finns inga bra argument i betänkandet för avslag på dessa reservationer. Så helt kort om låginkomstutredningen. Om man verkligen tänker efter och funderar över vad som hänt de senaste åren, måste man känna ett behov av att få en så korrekt beskrivning som möjligt. Det är lika viktigt att också fundera litet över hur vi egentligen mäter välfärden. Vad är livskvalitet? Här finns ett av de allra viktigaste områdena där vi kan dra nytta av statistik och komma fram till ett bra beslutsunderlag som gör att vi kan fatta bättre beslut som gynnar mänsklig välfärd. Vi skall inte bara gynna eventuellt ökade inkomster, där välfärden beror på hur de används och vilka möjligheter vi ger för deras användande.
Herr talman! Jag vill börja med det sista och ställa en liten fråga till Ivar Franzén om låginkomstutredningen. I december, när vi diskuterade ekonomisk politik, förelåg faktiskt från vpk Prot. 1988/89:105 en reservation med krav på en låginkomstutredning. Men där ställde centern inte upp. Jag är litet förvånad över att det passar sig i dag. När jag tittade på den reservation vpk hade fann jag att den angrep den borgerliga regeringen på den tiden denna fanns. Det är kanske därför som inte centern ställde upp. Kanske det passar bättre att ställa upp nu på den reservation där man angriper den socialdemokratiska regeringen och talar om koncentrationspolitik. Men egentligen är det precis samma innehåll i båda reservationerna. Rune Rydén talade om företagarnas uppgiftslämnande. Uppgiftslämnarnas ställning har dock stärkts nu genom att vi i dag har en begränsningsförordning. Jag är litet förvånad över att det står i reservationen att myndigheternas arbete i större utsträckning måste präglas av servicekänsla och en positiv attityd mot företagen. Är det verkligen allvarligt menat? Carl Frick har talat om reservationen om välfärden. Vi har i dag förmodligen världens mest påkostade och genomarbetade välfärdsstatistik, inkomststatistik och allmänna sociala statistik. Dessutom pågår just nu, som jag sade i mitt första anförande, en utredning som skall redovisas om drygt ett halvår. Vi kan väl ändå lugna oss tills vi ser vad den kommer fram till. Ytterligare till Ivar Franzén: Beräkningstekniskt är det inga svårigheter att ta fram indextal där prisutvecklingen för alkoholhaltiga drycker resp. tobaksvaror inte är med. Det skulle kunna göras löpande, om informationen anses vara så viktig. Men att ta bort denna varugrupp från underlaget för konsumentprisindex skulle innebära att nödvändiga deflatorer för nationalräkenskaperna skulle försvinna. Med deflatorer menas prisindex med omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser. Jag tycker alltså vi har väl grundade argument för avslag, och därför kan vi avstyrka samtliga reservationer.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att jag upprepade gånger har använt uttrycket ett rensat index. Jag har således inte ifrågasatt att vi skall plocka sönder eller på något sätt göra nuvarande KPI mindre användbart och hanterbart. Därmed faller ju alla de argument som Iris Mårtensson här har redovisat. Vi får emellertid då ett rensat index som är användbart för de ändamål som jag tidigare har beskrivit i debatten. Iris Mårtensson kanske ändå kommer ihåg, om hon tittar tillbaka i historien, att Gunnar Björk i den ekonomiska debatten tog upp låginkomstutredningen som en mycket viktig punkt. Varför passar det bättre att ha sin förankring i den socialdemokratiska regeringens politik än i den borgerliga regeringens politik? Det är bara att gå till verkligheten. Det är självklart att huvudskälet till att vi i dag behöver en låginkomstutredning är den dramatiska förändring som den tredje vägens politik har inneburit. Det är inte vad som hände under den borgerliga regeringens tid. Så enkelt är det. Det är klart att vi som de realpolitiker vi är försöker förankra våra motiv i verkligheten. Därför blir det dessa konsekvenser.
Herr talman! Tyvärr måste jag kanske säga att det kvittar litet grand vilken regering vi har, så länge den regering vi har för en borgerlig politik. Hur det än är med den saken finns det ett stort behov av en låginkomstutredning. Under mina månader här i riksdagen har jag lärt mig att åtminstone finansministerns kunskaper om låga inkomster är mycket dåliga. Jag är rädd för att motståndet mot en ny låginkomstutredning beror på att man har lika dåliga kunskaper i resten av regeringen och i utskottet. En halv miljon svenskar har i dag skulder, vilka har gått till kronofogden. Merparten av dessa svenskar är ensamstående kvinnor med barn. Själv har jag en dotter som arbetar inom vården. Hon får ut 3 300 kr. efter skatt. Det är inte mycket att leva på, ens om man är ung i dag. Jag undrar om man känner till dessa förhållanden på så många håll. När man kommer hit till riksdagen kan man ju få en stor löneförhöjning — åtminstone har jag fått det. Om man har varit här länge kanske man glömmer bort hur det faktiskt ser ut utanför dessa väggar. Jag tycker att en låginkomstutredning skulle vara mycket värdefull för att vi klart och tydligt skulle få belyst hur det ser ut i samhället i dag.
Herr talman! Iris Mårtensson citerade följande ur reservation nr 7 vid finansutskottets betänkande 22: ”Vidare måste myndigheternas arbete i större utsträckning präglas av servicekänsla och en positiv attityd mot företagen.” Är det verkligen sant, frågade Iris Mårtensson. Ja, herr talman, det är det. Vad skulle myndigheterna annars vara till för, Iris Mårtensson, om inte bl.a. för att ge service åt företag och för den delen också åt samhällets olika institutioner? Jag antar att vi här har träffat den ideologiska skiljepunkten mellan Iris Mårtenssons och mina uppfattningar. Om det blir aldrig så många vårar så lär det tyvärr vara så att skillnaderna ändå inte kommer att överbryggas.